Herr talman! 1950 och 1960-talets stora skolreformer börjar mogna ut. Inom några få år kommer, som vi räknar med, 80 procent av våra ungdomar att beredas möjlighet till en elvaeller tolvårig utbildning. Men de som solidariskt skapade resurserna för det s.k. utbildningssamhället får inte själva glädje av sin framsynthet. I stället har ivern att reformera skapat en betydande klyfta mellan generationerna i fråga om utbildningsstandard. Vi lever mitt uppe i ett utbildningssamhälle. Ändå har en majoritet av vårt folk aldrig fått pröva hur långt den egna förmågan räcker, aldrig fått pröva den väg som leder till ökade kunskaper med alla möjligheter till stimulans och berikande upplevelser. De växte upp märkta av det gamla klasssamhällets kanske värsta handikapp: att stå utanför när bättre lottade kamrater från hem med studietraditioner och god ekonomi fördes vidare in genom nästa skolport till ett skolsystem uppbyggt för ett privilegierat fåtal. Det systemet har vi gemensamt slagit sönder med grundskolan, det nya gymnasiet, många andra utbildningsreformer och det studiesociala stödet. Men ändå är orättvisorna kvar. Vi bär onekligen på en skuld till de människor som lämnades utanför den vidare utbildning som samhället nu ger deras barn. Man talar ibland — dock inte här i kammaren — så lättvindigt om den »förlorade» generationen som vore det något förutbestämt att den för alltid skulle vara förlorad. En cynisk samhällsekonom kan måhända också konstatera att utbildning av ett stort antal vuxengrupper är föga rationellt ur ekoromisk synpunkt. Detta är emellertid en prövning för ideologin, en prövning av oss själva och för partierna. Solidariteten måste här gälla också mellan generationerna. Det är ett rättvisekrav att den sista resten av ett utbildningssystem präglat av som jag sade klasssamhällets gamla värderingar försvinner. Den proposition om vidgad vuxenutbildning som i dag debatteras i kammaren är inte den slutliga lösningen; det erkänner jag gärna — det har ju också framhållits av alla talare hittills, och jag föreställer mig att det kommer att framhållas av alla talare i debatten, både här i kammaren och i medkammaren. Men propositionen innebär att grunden är lagd till att skapa rättvisa i efterhand, om det uttrycket kan tilllåtas. Den syftar till att brygga över de skillnader i utbildningsstandard som lätt leder till främlingskap mellan generationerna. Den innehåller — och det står jag verkligen för — visionen av ett samhälle där vem som helst utan inkomstbortfall skall kunna lämna sin plats i produktionen och finna en studieform avpassad för den vuxnes speciella förutsättningar. Och sedan komma tillbaka med bättre kunskaper och större konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Jag vet också att stora förväntningar ställs på en reformerad vuxenutbildning. Flera utredningar har lagt fram förslag om vuxnas studieoch utbildningsmöjligheter. Vuxenutbildning har blivit ett samlingsbegrepp, kanske till och med ett modeord för många, för en verksamhet i många olika former och med skilda mål. Ambitionerna är många och välmotiverade, men som alltid måste tågordningen bestämmas, prioriteringar göras. De möjligheter som nu byggs ut för vuxenstuderande inriktas på att skapa förutsättningar för studier på fritid — det är viktigt att det understrykes. De studiesociala åtgärderna får därmed i stort sett vänta, jag säger gärna tyvärr. Det har frågats i inlägg här i dag av en del talare, senast av herr Thorsten Larsson, när den stora vuxenutbildningsreformen kommer. Ja, herr Larsson och övriga ärade kammarledamöter, den kommer när samhällsekonomin kan bära ett fullt utbyggt studiesocialt stöd med möjlighet för alla att utbilda sig oberoende av ålder, yrke och formella meriter. Vi väntar här bl.a. på ett stort utredningsarbete inom Landsorganisationen. Vi är övertygade om att näringsorganisationerna över huvud taget och arbetsmarknadens parter här måste komma in i bilden. Men regeringen har inte velat uppskjuta vuxenutbildningens reformering i väntan på att de studiesociala problemen skall kunna lösas över hela linjen. Vi måste med andra ord komma i gång på detta viktiga område. Genom tidigare utredningsarbete och genom den debatt som har förts vet vi ändå tillräckligt för att angripa vuxenutbildningsfrågorna på allvar. Ati skapa utbildningstillfällen för vuxna är till stor del en fråga om distribution. Pedagogiskt utbildad personal måste i tillräcklig utsträckning göras fri för att möta de vuxenstuderandes behov. Med en viss given lärarvolym måste sådana distributionsvägar sökas som kan utnyttja lärarkapaciteten maximalt. Vill man väsentligt vidga de vuxnas studieoch utbildningstillfällen utan att ungdomsskolans behov åsidosättes — och det är väl en självklarhet — är lärarersättande åtgärder nödvändiga. Det är i denna situation en insats av radio och television måste prövas, om vi inom överskådlig tid skall kunna realisera ambitionerna. Etermedierna, våra förnämsta masskommunikationsmedel, som så överlägset skildrar den värld vi lever i, kan också tjäna utbildningsområdet och bli en möjlighet till vidare studier i varje svenskt hem. Jag vill, herr talman, i just denna kammaren uppehålla mig något utförligare vid radio och television. Radio och television i undervisningen är ju numera inga okända företeelser i skolans värld. Sveriges Radio har alltid känt ett ansvar för folkbildningen och för behoven i det reguljära skolväsendet. Men verksamheten har med existerande organisation av radioföretaget endast kunnat ske i form av ett frivilligt erbjudande till utbildningsväsendet. Inför den kraftiga expansionen av radio och television bl.a. för vuxenutbildning, där lärarersättande insatser i väsentliga avsnitt kommer att krävas, är ett erbjudande inte nog. Samhället måste i stället på ett mer direkt sätt ta ansvar för programmen. Nya utbildningsaktiviteter som varit främmande för radioföretaget kommer att aktualiseras, där myndigheternas insyn och direkta styrning av programverksamhetens huvudinnehåll kommer att krävas. Även andra distributionsformer, t.ex. intern television, måste prövas i ökad omfattning, och programverksamheten kommer därmed att ske i former som ligger utanför Sveriges Radios primära målsättning. Jag har i andra sammanhang pekat på den positiva erfarenhet man redan har i utlandet av intern television på olika skoloch utbildningsstadier. Fördelen är ju här att man är oberoende av utrymmet i etern och att man därigenom kan sända flera program samtidigt. Framväxten av de slutna sändningskretsarna skapar ett nytt problem för masskommunikation med undervisningsprogram. Det kräver en noggrann avvägning av resurserna med hänsyn till var eterdistribution bäst kan göra nytta. Det vore ett misstag att här splittra krafterna. Etermediernas möjligheter måste beaktas som en del av ett lands undervisningssystem. Det är min personliga och bestämda mening. Därav följer att de som planerar och administrerar utbildningspolitiken måste få ett avgörande inflytande på dessa mediers dimensionering och inriktningen av verksamheten. Som ansvarig i regeringen för utbildningssektorn kan jag inte nog understryka hur väsentligt det var att riksdagen förra året bestämt avvisade en kommersiell radio och television. Det innebär att vi i framtiden får reella möjligheter att bygga ut en utbildningsradio och en utbildnings-TV. Disponeringen av de ytterligare sändningsmöjligheter som står till buds kan ske utan att vi finner kanalerna inmutade av kommersiella radiooch TV stationer. Det förefaller mig naturligt att vi i Sverige finner det riktigt att samhället tar över det direkta ansvaret för utbildningsprogrammen när programverksamheten övergår från att vara ett stimulerande komplement i undervisningen till att bli en integrerad del av själva undervisningssystemet och ett medel för rationaliseringen. De olika överväganden vi haft inom departementet har lett fram till vuxenutbildningspropositionens förslag om en statlig produktionsenhet med representanter för kanslihuset, skolmyndigheterna, bildningsförbunden och Sveriges Radio. Det innebär att vi får ett instrument för att snabbare överbrygga klyftan i utbildningsstandard mellan generationerna, men också att ett organ skapas där den dialog kan föras mellan utbildningsplanerarna, d. v. s. pedagogerna, och de professionella programproducenterna, som ju ofta har efterlysts i den internationella debatien. Den första uppgiften för den stailiga kommitté som så många redan har ta lat om här blir i själva verket att effektuera ett tidigare riksdagsbeslut om interntelevision vid den tekniska högskolan i Linköping. Förutsättningen för en teknisk högskola i Linköping är att tillgängliga lärarkrafter kan utnyttjas på ett mycket rationellt sätt. Det märkliga är att det har varit omöjligt för majoriteten i utskottet och för alla andra att få reservanterna att tro på vad vi säger, att denna kommitté verkligen skall ta upp de akademiska utbildningsfrågorna i hela deras vidd. Och när nu herr Thorsten Larsson ännu en gång ställde samma fråga till mig som jag trodde att vi hade besvarat på så många olika kanaler, skall jag be att få läsa innantill ur mina direktiv till kommittén: »Beträffande den postgymnasiala undervisningen föreligger behov av bandade tv-lektioner för den nya tekniska högskolan i Linköping. Dessa lektioner bör utformas så att de skall kunna komma till användning i utbildningsväsendet i övrigt i största möjliga omfattning. Vidare bör erinras om att på denna utbildningsnivå viss erfarenhet redan vunnits av radio-tv genom bl.a. statskunskapskursen i radio och användningen av denna kurs i form av bandade program vid Stockholms universitet.

Genom radio och television kan begränsade lärarresurser utnyttjas på ett mera effektivt sätt än annars. Distributionskanalerna finns där redan och är lätt tillgängliga för var och en. Men kanalerna måste fyllas med innehåll. Oppositionen vill starta nya utredningar för att hitta ett samlat grepp, som man säger, på vuxenutbildningen. Men allmänheten vill inte ha mer utredning. Den vill ha utbildning. Man kan förstå om vi inte kan lägga 150, kanske 250 miljoner kronor på bordet och i ett tag lösa den stora och komplicerade studiesociala frågan, som jag inledningsvis har talat om. Men jag tror inte att den breda allmänheten som här är intresserad — och det är ganska många — vill ha mera utredningar. Man vill ha utbildning. Oppositionens taktik har ju inte bara i den här frågan gått ut på att visa att regeringen, som man alltid säger, saknar initiativ och handlingskraft. Man är tydligen så fångad i denna eländiga taktik att man skriver sina motioner — vem det nu är som gör det — innan man ens har läst propositionerna till slut. Genom innanläsning i t.ex. vuxenutbildningspropositionen är det inte svårt att se att regeringen inte bara fångat upp tendenser i den internationella utvecklingen genom försöksverksamhet med nya målsättningar. Regeringen har också försäkrat sig om att resurser på TV-området verkligen finns tillgängliga. Staten har efter förhandlingar fått möjlighet att överta den enda professionella TV-studio som finns utanför Sveriges Radio. Det innebär att en produktion kan komma i gång utan långt utdragen planering — det behövs ingen mer utredning på den punkten — och med en utrustning och personal intrimmad för driften. I propositionen finner kammaren ett konkret förslag att omgående realisera de förhoppningar de vuxenstuderande ställer på etermedierna. En radiokurs i engelska på gymnasiestadiet kommer redan nästa år att finnas tillgänglig. Den kan kombineras med korrespondensstudier och löper över tre terminer. Företagsekonomi är ett annat ämne. Den statliga kommittén — för att återgå till den — har fått i uppdrag att göra en produktionsplan för den vidare försöksverksamhet som skall utvärderas och ligga till grund för ett förslag om en mera permanent organisation av Ang. vuxenutbildningen utbildningsradio och utbildningstelevision på alla nivåer. Det gäller ungdomsskolan. Det gäller vuxenutbildningen. Många av programmen kan vara gemensamma. Det gäller den alldeles speciella uppgiften att klara en del av utbildningen vid den nya tekniska högskolan i Linköping med intern television. Och det gäller ännu en gång, herr Thorsten Larsson, att fortsätta på det område där vi alla är så intresserade, nämligen det rent akademiska med statskunskapskursen som förebild. Som jag framhållit i direktiven till denna utredning kan den rätta kombinationen av lärarinsatser och medier inte praktiskt fastställas i förväg utan måste ske sedan de första erfarenheterna vunnits av den nya synen på radio och television i undervisningen. En uppslagsrik verksamhet även på mottagarsidan, där man tar hänsyn till de vuxnas speciella inlärningssituation, bör ge goda möjligheter att vidga den krets av studerande som kanske tvekar inför ovanan och den felaktiga föreställningen att man är för gammal att lära. Jag vill, herr talman, inte från denna plats just nu kommentera de reservationer som framförts. Utskottets talesman kommer att göra det. Jag vill bara allmänt säga att jag inte är särskilt imponerad av reservationerna. Jag har känt det ligga i luften att reservanterna inte själva är det. Vi är medvetna om att propositionens brist ligger i att vad vi har kallat det stora samlande greppet, som inte är något annat än en väldig ekonomisk mobilisering för vuxenutbildning, av samhällsekonomiska skäl inte kunnat tas i dag. Det har man också erkänt, men man söker samtidigt hålla skenet uppe och antyda att det är något ofullbordat och något ofullgånget. Kraften i den argumentationen har jag, herr talman, inte tyckt vara överväldigande.

Herr talman!

Tvärtom har det väl varit så att vi vid ett flertal tillfällen under de gångna åren tagit initiativ i denna riktning men blivit återhållna just på grund av att utredningar pågått. Statsrådet säger att en prioritering måste ske, och det är självklart. Det är en så självklar sanning att den väl inte behöver diskuteras. Den prioriteringen talar statsrådet också om i propositionen och säger där att huvudvikten av flera skäl dock måste läggas vid sådan verksamhet som kan utgöra ett effektivt bidrag vid strävandena att främja framstegstakten i den svenska ekonomin. Reservation 1 sysslar helt med den frågan. Det är ju på grund av att den gruppen utelämnats, som vi blivit så besvikna över propositionen. Det är alldeles tveklöst att en vidgad bildningsoch utbildningsverksamhet på grundskolans eller det gymnasiala stadiets nivå är intressant och värdefull. Därom råder alltså inga som helst delade meningar. Det jag talar om är det som saknas i propositionen. När statsrådet emellertid säger att allmänheten vill ha utbildning och inga utredningar, blir man något förbluffad. Jag har nämligen lärt mig här i riksdagen — men det är tydligen alldeles fel — att för att vi skall kunna göra en aktivitet på riktigt sätt behövs bakom den en ordentlig analys med klarläggande utredningar. Det tror jag också att allmänheten begriper. Detta system har föregått alla de stora skolpolitiska reformer som vidtagits här i landet. Det tror jag är nödvändigt även i fortsättningen. Jag kanske här missuppfattade statsrådet; måhända uttryckte han sig något dunkelt. När han sedan talar om »den eländiga taktiken att inte läsa propositionerna innan man skriver motioner», så förstår jag inte det resonemanget. Vi läser propositionerna väl och ingående och konstaterar vad som finns där och vad som saknas. I den mån de blir missuppfattade vill jag säga, att det inte alltid är läsarnas fel. Ibland är de så dunkelt skrivna att vi i utskotten har svårt att tolka dem. En stor del av vuxenutbildningen behöver i och för sig inte vara kostnadskrävande. De erfarenheter vi har hämtat in från främmande länder visar, att det har gjorts en arbetsoch kostnadsfördelning mellan näringslivet och det allmänna. Vad som erfordras är en ordentlig utredning, så att vi vet efter vilka linjer vi skall arbeta. Skall det bli fråga om ökade kostnader och större satsning är det väl av utomordentligt stort värde att vi har gjort en totalanalys för att se vad som skall komma närmast efter denna etapp det i dag gäller och därefter o. s. Vv. När propositionen talar om den arbetsmarknadsinriktade utbildningen vid sidan av utbildningen på ungdomsskolans nivå eller bildningsverksamheten, berörs i huvudsak endast den omskolningsverksamhet som arbetsmarknadsverket tillsammans med skolmyndigheterna bedriver. Det är en rätt märklig begränsning. Omskolningsverksamheten riktar sig till dem som blivit olyckliga nog att kastas ut ur produktionen och måste genomgå en omställningsprocess. Det vi talar om i reservation nr 1 är hela den stora Labour-force-gruppen, som behöver en kontinuerlig fortoch vidareutbildning. Såsom jag har tolkat herr statsrådet måste jag säga att jag är djupt besviken därför att den framsynthet, som jag i andra sammanhang har ansett som ett kännetecken och i viss mån ett adelsmärke för svensk utbildningspolitik, här helt saknas. Jag tror nu att sanningen kanske är den, att man av samhällsekonomiska skäl inte har vå gat sig på att göra en utredning därför att man inte vet hur man skall skaka fram eventuellt erforderliga resurser. Det kan också — och jag tror att det är en del av sanningen — föreligga en viss åsiktsskillnad mellan skolmyndigheter och arbetsmarknadsmyndigheter om vem som skall ha ansvaret för vad. Detta får emellertid vuxenutbildningsområdet inte bli lidande på. Vi har i varje fall från mitt parti — och jag tror också från övriga borgerliga partier — klart sagt ifrån att utbildningsfrågorna skall ligga samlade på skolmyndigheterna, vare sig det är fråga om allmän ungdomsutbildning eller mera målinriktad utbildning. Den rekommendationen har vi givit i andra sammanhang, och den vill jag gärna upprepa här. När det gäller radio och TV vill jag endast tillägga, att vi från vårt parti i flera år har föreslagit en vidgad försöksverksamhet. Vi har t.o.m. gemensamt från borgerligt håll gjort reservationer för att universitetskanslersämbetet skulle få ökade medel för att tidigare sätta i gång denna försöksverksamhet. Det är en mycket besvärlig och knagglig väg att gå. De som haft tillfälle att fördjupa sig i erfarenheterna från främmande länder vet att det inte är gjort i en handvändning att organisera radio/TV och korrespondensundervisningen på ett tillfredsställande sätt. Jag tror inte det finns anledning att kritisera de borgerliga för att de endast vill framlägga en reservation för reservationens egen skull, utan det finns faktiskt en saklig grund och ett praktiskt grepp från förslagsställarna. Jag vill sluta detta inlägg, herr talman, med att säga att för den vision av vuxenutbildning, som jag ser som den kanske mest oundgängliga, nämligen den som är betingad av den tekniska, ekonomiska utvecklingen saknas alla grepp, alla tankar, alla visioner. Det är detta som framkallar den stora besvikelsen — ej endast hos mig, utan hos mycket stora grupper i samhället.

Herr talman! Statsrådet Edenman var inte imponerad av reservationerna. Jag förstår ju att det var en artighet med hänsyn till vårt omdöme om propositionen, som han så att säga kvitterade.

är det inte, vill jag fråga, lämpligt att ta ett ytterligare steg ganska snart? Det är inte säkert att vi så snart kan få alla de resurser i samhället, som jag tycker hans vision gav intryck av, men jag kan inte förstå, herr Edenman, varför vi inte skulle vara färdiga att ta detta ytterligare steg redan nu. Vad beträffar reservationerna och utskottsarbetet i övrigt anser jag att detta arbete har präglats av en sällsynt enighet om väsentliga ting. Vi har haft ett mycket fint samarbete för att rätta till vissa saker, som vi har tyckt inte varit så riktiga i propositionen. Vi har i en del fall fått det hela på litet bättre kant utan att behöva göra någon reservation. Det gäller ett par saker som jag nämnde i mitt huvudanförande och som jag därför inte nu skall uppehålla mig vid. I stället vill jag uppehålla mig vid en reservation, som jag tycker att herr Edenman nog bör läsa litet noggrannare, nämligen den som gäller korrespondensundervisningen. Det kan inte vara riktigt, som man har gjort här, att dra ett slags parallell mellan privatskolorna och korrespondensundervisningen. Man säger att man inte vill vara med om att ge alla brevskolestuderande samma förmåner som de vuxna studerande i Norrköping. Varför "vill man inte det? Jo, ni anser att vi här har en parallell till förhållandet mellan privat skolorna och det allmänna skolväsendet, och det vill man inte vara med om att fortsätta med. Detia kan ju inte vara ett riktigt resonemang. Eleverna vid privatskolorna har ju, såvitt jag är riktigt underrättad, i de flesta fall föräldrar som har det ganska gott ställt, medan det i regel är tvärtom i fråga om korrespondensstuderandena. Bland dem finns faktiskt de som mer än de flesta kunde behöva ett stöd. Som sagt, herr statsråd, de reservationer som här avgivits innehåller ändå vissa detaljer som kan vara rätt värdefulla att närmare studera. Jag säger det samtidigt som jag än en gång vill understryka det värdefulla i den proposition, som herr Edenman har framlagt.

Herr talman! Jag vill ställa herr Thorsten Larssons och herr Wallmarks yttranden mot varandra — då kanske vi får ett fastare grepp på den problematik vi står inför. Herr Larsson tycker att det vore bra om vi inte bara talade om visioner. Han har säkert ingenting emot att man gör det, men man skall inte bara tala om visioner utan man skall kunna ta ett första steg och sedan ytterligare ett. Ja, herr Larsson, det är exakt min uppfattning. Det är orsaken till att jag är så rädd att slå in på herr Wallmarks och även övriga reservanters linje; att börja tänka i termer om den stora samlande översynande utredningen. Jag har skrivit många direktiv och tillsatt många utredningar, även stora, samlande sådana. Man skulle visserligen få ett lysande tillfälle att i direktiven till en sådan stor utredning på vuxenutbildningens område teckna de visioner, man här kan se framför sig. Men jag tycker, herr talman, att de visionerna kan man i propaganda, i tal och i skrift, hålla levande, och man skall inte, herr Wallmark, förhindra utvecklingen genom att vara så gripen av de stora, framtida lösningarna, att man riskerar att med denna stora utredning stoppa även det vi redan nu kan göra. Vi skall komma ihåg att det ligger i vår natur — vem som än sitter i en utredning, vem som än är ecklesiastikminister, vem som än leder utredningen, så arbetar de alla i stort sett på samma sätt — att vilja göra ett fullständigt arbete. Vi har en rad utredningar klara; jag behöver inte räkna upp dem alla, vi har fyra, fem stycken, herr talman! Jag har nu i denna proposition velat börja på det område, där man kan börja när det gäller ungdomsutbildningens överförande till vuxna åldrar. Jag har klart sagt att man måste arbeta med studierna på fritid, och det stora medlet att hjälpa till är alltså radiooch televisionsundervisningen. Jag har också sagt, att det är av samhällsekonomiska skäl som man inte har kunnat lösa den studiesociala frågan för de vuxna, innebärande att de skall kunna lämna sitt jobb, gå in i en utbildning och sedan gå tillbaka till sin yrkesverksamhet. Men vad herr Wallmark talar om är mera en näringspolitisk fråga än en utbildningspolitisk fråga. Det är över huvud taget hela den kontinuerliga uppskolningsoch vidareutbildningsverksamhet, som måste drivas i näringslivet, som gör det redan nu och som kommer att kräva ytterligare ansträngningar. Jag bara nämnde i förbigående att LO har ett stort utredningsarbete i gång. Jag kan här tillägga att det är just mot den näringspolitiska aspekten man där angriper vuxenutbildningsfrågorna, inte från pedagogisk synpunkt eller från rättvisesynpunkt, som för mig i dag varit avgörande. Det är självklart, herr Wallmark, att cm vi börjar att i en utredning försöka få det stora, samlande greppet om det hela, blir vi samtidigt mycket försiktiga att ta dessa första steg. En sådan utredning kan naturligtvis vara ett motiv för uppskov med många åtgärder. Men är det inte bättre och hederligare att säga, att vi ännu inte har råd? Jag har tyvärr inte kunnat lägga fram allt vad jag har önskat i denna vuxenutbildningsproposition, och det är av ekonomiska skäl. Är det inte bättre att säga det, än att som herr Wallmark tala om den stora, samlande översynen, som förhindrar åtgärderna? Det är som bekant ett vanligt knep att skylla på utredningar. Jag har nog själva använt det många gånger. Men att medvetet sätta det i system på vuxenutbildningens område vill jag inte medverka till.

Herr talman! Avsikten med reservation 1 var ingalunda att förhindra genomförandet av det förslag som här föreligger. Jag tycker att jag synnerligen klart har understrukit detta, men jag skall be att få göra det en gång till. Om herr statsrådet läser reservyationen, kan han finna att vi uppfattar denna proposition som en första etapp mot en vuxenutbildningsreform. Vi har godtagit den med tillfredsställelse. Vi har emellertid konstaterat, att viktiga områden är utelämnade, och vi vill alltså göra en analys för nästa etapp parallellt med att vi genomför denna första reform. Naturligtvis får vi rätta munnen efter matsäcken när vi skall genomföra kommande etapper. Det är väl också klart att LO kan utreda en hel del av dessa frågor. Näringsorganisationerna i övrigt kan också sätta sig att utreda dessa frågor. Man kan säga att det här gäller näringspolitiska frågor, som vi inte skall lägga oss i. Men statsmakterna lägger sig ju i dem i allra högsta grad! Jag vill än en gång upprepa, att näringsorganisationerna och statsmakterna i de länder jag berörde gemensamt har kommit överens om att det är lämpligt att man gör denna analys. Dessutom tror jag att den för statsmakternas del inte behöver bli särdeles kostnadskrävande. Jag delar helt statsrådet Edenmans uppfattning att vi i huvudsak får hålla oss till fritidsstudier. Det är vettigt och ekonomiskt riktigt. Med den relativt hyggliga fritid vi har och kommer att få till förfogande tror jag det finns plats för utbildningsaktiviteter. Det kan alltså inte vara samhällsekonomiska skäl till grund för att man inte vill vara med om denna utredning. Risken skulle vara, att medan man utreder dessa ytterligare aktiviteter, så vill man inte genomföra etappreformer. Men från borgerlighetens sida säger vi i varje fall klart ifrån, att vad här föreslås är en liten men värdefull etapp i vuxenutbildningen, som vi hälsat med tillfredsställelse. Besvikelsen har uppkommit över att de andra delarna inte finns med, och denna besvikelse kommer inte bara från de borgerliga partierna. Den har framförts även från det statsbärande partiet och från annat håll. Precis samma synpunkter framförs av näringslivets folk och utbildningsfolk landet runt. Man är besviken över att vi inte ens gör förberedelser för att gå vidare. Det är detta som vållar besvikelsen från min sida. Man kan inte säga att det är näringslivet självt som får klara detta, ty samspelet med statsmakterna är nödvändigt för att vi skall få reformen lagd på ett riktigt sätt.

Herr talman! Jag skall beröra en enda detalj i det här sammanhanget, nämligen den som handlar om yrkesskolornas och studieförbundens relationer till varandra. Dessa organisationsformer har båda stor erfarenhet av vuxenut bildningen, och man får betrakta dem var och en på sitt sätt som pionjärer. De har berett marken, så att vi i dag står i begrepp att behandla ett lagförslag som syftar till vuxenutbildning under mera omfattande och bättre organiserade former än hittills. Dessa två organisationsformer bör även i framtiden anförtros väsentliga uppgifter i det här sammanhanget. Det är därför naturligt att de griper in i varandra. När studieförbunden klagar på konkurrens i förhållande till yrkesskolan — det redovisas i propositionen på sidan 78 — så tycker åtminstone jag att det är onödigt att här tala om konkurrens. Det är riktigare att tala om kompletterande verksamhet. Skall man ge sig in på att tala om konkurrens, funnes det väl anledning att tala om konkurrens mellan olika studieförbund. Det är självklart att den utbildning som vi går att besluta om måste bedrivas under rationella och ekonomiskt försvarbara former. Då bör inte på en relativt liten ort konkurrenter uppträda kanske på var sin sida av gatan. Det väsentliga härvidlag blir därför: Vilken form ger de bästa studieresultaten? Det får inte bli en prestigefråga om vilka som lyckas locka till sig det största antalet elever. I flera motioner krävs utredning om gränsdragningen mellan studieförbunden och yrkesskolorna. Jag tycker för min del att utskottet har fått fram en ganska vettig tolkning som jag hoppas får ligga till grund för framtiden. Utskottet skriver att man i första hand får sätta sin lit till en omdömesgill och inte alltför hårdragen tillämpning av de uppdragna riktlinjerna. Det får väl komma an på skolstyrelser och studieförbundens representanter att lösa frågan. Skulle de inte lyckas, kan det väl hända att man i framtiden får tillgripa en utredning för att fastställa gränserna. Ett avsnitt i propositionen har vållat oro i vissa yrkesskolekretsar — berättigad oro får man väl säga — nämligen det som gäller yrkesskolornas deltidskurser, särskilt kurserna i hushållsoch hemarbete.

Även här har utskottet rättat till begreppen. På sidan 19 i utlåtandet uttalar utskottet sin anslutning till uppfattningen, att utbildning inom det husliga området i stor utsträckning bör anses vara yrkesutbildning för personer med arbete inom hemmet. Jag skulle ha varit mera till freds, om man hade strukit uttrycket »i stor utsträckning» och inte haft den i reservationen. Rent allmänt kan man säga, att en yrkesskola arbetar bäst när den omfattar både yrkeskurser och deltidskurser. De kompletterar varandra när det gäller utnyttjandet av lokaler och lärare. Jag vill redovisa de speciella förhållanden som motiverar att utbildningen på det husliga området förläggs till yrkesskolan. Först och främst måste hemarbetet betraktas såsom ett verkligt yrke — eller rättare sagt såsom ett arbete, som kräver yrkesutbildning. Detta gäller både kvinnor och män, och kanske allra mest de senare. Det finns väl knappast någon så hjälplös yrkesutövare eller yrkesarbetare som en karlstackare, vilken saknar utbildning om de mest elementära funktionerna i ett hems skötsel och som tvingas överta detta. även om industrin nu har övertagit en del av tidigare hemarbete, har välståndet skapat vissa nya problem. Det kanske viktigaste i detta sammanhang är lärarfrågan, alltså till Ang. vuxenutbildningen gången på kvalificerade lärare, inte minst i landsbygdskommunerna. Genom en fastare organisation och kravet på kompetenta lärare kan yrkesskolan erbjuda bättre anställningsmöjligheter och — i kombination med det obligatoriska skolväsendet — ofta full sysselsättning och därmed fullgod lön till kvalificerade lärare. Jag tror därför att yrkesskolans verksamhet på detta område är en inte obetydlig garanti just för att vi får fram en tillräckligt stor kår av väl kvalificerade lärare, som ställer sina krafter till förfogande, inte minst på landsbygden, där förhållandena som sagt är annorlunda än i tätorterna. Det har också ett mycket stort värde i detta sammanhang att samtliga ämnen inom området hem och hushåll hålles samman inom samma organisation. Jag vill bara nämna ett område, som i regel betraktas såsom hobbyverksamhet, nämligen utbildningen i vävning, ett gammalt fint hemhantverk, som nu emellertid på vissa orter har blivit en verklig förvärvsverksamhet och karakteriseras såsom konsthantverk. Även här gäller det att sörja för tillgången på lärare, och jag tror att yrkesskolan har de bästa möjligheter att lösa detta problem. Ja, herr talman, ingen må väl tro att jag försöker nedvärdera studieförbundens uppgift genom detta. Jag har endast velat ge ett litet bidrag till diskussionen om gränsdragningen. Jag vill mycket kraftigt betona studieförbundens möjligheter och företräden på vissa områden. De har en smidigare anpassning och friare studieformer. De får lättare kontakt med folkrörelsernas ungdom och bör därigenom kunna erbjuda många rika möjligheter till att ge ett gott innehåll åt fritiden. Jag vill därför sammanfattningsvis säga, att en god planering och samordning av studieförbundens och yrkesskolornas verksamhet är den bästa lösningen.

Herr talman! Jag vill kommentera två motionspar, det ena I: 798 och II: 993, där folkbildningsarbetet i studieförbundens regi har tagits upp till diskussion, och det andra I: 271 och II: 352, där vissa synpunkter har utvecklats på utnyttjandet av radio och TV inom vuxenutbildningen. Vi motionärer har i det först nämnda motionsparet pekat på folkbildningsarbetets viktiga roll i vuxenutbildningen. Den problemställningen har ju också berörts av föregående talare. Tretton statsbidragsberättigade «studieförbund arbetar med en målsättning som kan rubriceras såsom fritt och frivilligt folkbildningsarbete. Departementschefen har även i proposition nr 85 understrukit betydelsen av dessa förbunds studiecirkelverksamhet.

Sådan kursverksamhet kan gälla en specifik utbildning. Som exempel vill jag peka på den verksamhet som bl.a. i de norra delarna av vårt land bedrivits i studiecirkelform i psykologi och pedagogik. Deltagarna har haft kanske 30 a 40 mils resa till studiecirkelorterna, men intresset har varit stort, studiefliten god och = studieresultaten utmärkta. Gränsdragningsfrågorna bör därför i det aktuella övergångsskedet — som också är att anse som försöksverksamhet — lösas med stor förståelse för och i samarbete med alla parter som driver vuxenutbildningen.

Detta har också av oss i högerpartiet tidigare påpekats i motioner, där vi begärt en kraftig satsning på radiooch TV-utbildningen. Vi har även bl.a. framhållit de fördelar som kunde uppnås genom att man inom vuxenutbildningens ram utnyttjar massmedia i kombination med brevstudier. Därför är det glädjande att delar av detta frågekomplex om radio och TV skall utredas med sikte på bl.a. vuxenutbildningen. Det bör efter vad jag förstår också betyda en ökad satsning på pedagogisk forskning och praktiskt pedagogiskt utvecklingsarbete. Begreppet satsning måste när det gäller detta område i mån av samhällsekonomi innebära ett ökat ekonomiskt stöd. Anslagen för innevarande budgetår på detta område är ju uppförda med drygt 4 miljoner kronor. Som jämförelse kan jag nämna att anslagen i USA för sådan verksamhet enligt uppgift har stigit från cirka 6 miljoner dollars 1961 till över 100 miljoner dollars 1965 — så viktigt anser man där det pedagogiska utvecklingsarbetet vara. Den som haft förmånen att vara Sveriges Radios medarbetare i den första kombinerade radiooch korrespondensundervisningen i engelska i den obligatoriska skolan kunde i mitten på 1940 talet vid besök i våra skolor konstatera vad denna nya undervisningsform — det var verkligen ett nytänkande, en reform — betydde för individ och samhälle. Nu finns det åter möjlighet för en utredningskommitté att genom en liknande kombination av massmedia, brevstudier och undervisning hjälpa till att lösa expansionsproblem inom vuxenutbildning och inom den högre utbildningen. Den möjligheten hälsar de som bor i glesbygden med glädje, ty där finns det fortfarande många representanter för den generation och den begåvningsreserv som har hjälpt till att bygga upp vårt moderna samhälle men som inte har fått den möjlighet till utbildning som har varit förbehållen tätorternas invånare. Ett par ord också med anledning av propositionens förslag att lärarpersonalen vid vuxenskolorna tills vidare bör anställas som extra ordinarie eller extra tjänstemän. Det är förståeligt om en försöksverksamhet i allra första början inte tilldelas ordinarie tjänster. Men nu skall ju vuxenskolan permanentas och det förhållandet borde kanske kunna motivera inrättandet av ordinarie tjänster. Fördelen av att ha en till skolorna fast knuten lärarstab är påtaglig. Verksamheten vid vuxenskolorna är ju också av rätt speciell art — studiegången måste bli mer komplicerad, korrespondenskursen fordrar sin speciella metodik — och jag föreställer mig att kontinuiteten inom kollegiet därför vore en fördel. Om en stor del av undervisningen bestrids av timlärare försvåras i allmänhet lärarrekrytering och schemaläggningen kan bli mycket besvärlig. Det förefaller mig därför som om just i skolor av denna typ ständiga lärarbyten är ännu mer störande än i skolor av mer konventionell typ. Herr talman! I egenskap av motionär avvaktar jag med stort intresse vuxenutbildningsverksamheten i allmänhet och utredningsresultatet av radiooch TV-undervisningen i synnerhet. Med dessa ord ber jag få ansluta mig

Herr talman! Statsrådet Edenman har redan antytt den utveckling som har ägt rum på skolans område under 1950 talet och som fortsätter under 1960 talet.

Detta är onekligen krafttag av stora mått, men det är också en stor satsning som i första hand är en satsning på ungdomen. Det är förklarligt — det underströks också av statsrådet — att kraven på vuxenutbildning växer i styrka i och med att klyftan mellan de nu vuxna och den ungdom som får en längre utbildning vidgas mer och mer. Hur många som kan komma i fråga under den närmaste tiden för en vuxenutbildning är givetvis svårt att ange. Det har gjorts ett försök att undersöka den saken, och man kom då fram till att det kan röra sig om 150 000 människor i åldern 21 till 30 år fram till år 1970. Det är väl heller ingen tvekan om att det i dag finns otillfredsställda behov av en fortsatt utbildning bland exempelvis 1930-talets årskullar, som i bästa fall fick gå ut i livet med en 8 årig obligatorisk skola bakom sig. Det torde också vara ostridigt att det finns förutsättningar för en ytterligare utbildning bland dem som nu är vuxna. Jag vill därför framhålla, att man till de motiv som kan anföras för en vidgad vuxenutbildning kan räkna bland annat rättvisekravet. Vi skall vara på det klara med att det är en gärd av rättvisa mot dem som nu är vuxna att de får sin chans till en vidgad utbildning. Ett annat väsentligt motiv är av arbetsmarknadspolitisk natur. Det gäller näringslivets behov av mer och bättre utbildad arbetskraft. Den snabba ekonomiska och tekniska utvecklingen kräver nya kunskaper och färdigheter. Det är också härvidlag fråga om en arbetsmarknadsinriktad utbildning och, såsom även har nämnts tidigare, en omskolning som måste ske i strukturomvandlingens samhälle. När det gäller omfattningen av den framlagda propositionen har det motionsvis och reservationsvis anförts, att den skulle vara begränsad. Den avser en etapp som i princip omfattar den gymnasiala utbildningsnivån men också en arbetsmarknadsinriktad utbildning och vad som faller inom folkbildningens område. Det är inte enbart ekonomiska spärrar som nu lägger hinder i vägen för en ytterligare utvidgad vuxenutbildning. Inte minst viktigt är i detta sammanhang, att vi också har tillgång till pedagogisk arbetskraft. Vi vet att lärartillgången är begränsad. Ungdomsskolan, som fortfarande är under utbyggnad, måste i första hand tillgodoses med lärare.

Detta område är såvitt jag förstår ännu rätt oprövat. Jag tror inte att man ännu har utnyttjat det i ungdomsskolan, men det kommer väl så småningom att introduceras även där. I detta sammanhang inleds också, såsom även har nämnts, en försöksverksamhet på området.

Till detta anför utskottsmajoriteten att kommitténs utredning inte är begränsad till det gymnasiala stadiet. Den kan alltså även omfatta den bildningsverksamhet som ligger på det akademiska planet, och försöksverksamheten kommer utan tvekan att bedrivas i nära samverkan med vederbörande utbildningsorgan, däribland universitetskanslersämbetet. I reservation 1 konstateras, som nämnts, att viktiga områden ligger utanför de aktualiserade förslagen. Det föreslås att man redan nu skall gripa sig an med att utreda det fortsatta reformarbetet inom vuxenutbildningen. Utskottet anser sig inte kunna förorda detta. Med anledning av vad herr Wallmark sade vill jag betona, att det givetvis inte är så, att utskottsmajoriteten betraktar vad som nu förestår som något avslutat. Det är inte heller så ait utskottet inte skulle ha någonting till övers för de grupper i samhället som nu inte skulle komma i fråga. Det är ingalunda på det sättet, men utskottet har bedömt saken så, att våra resurser är begränsade. Vi får satsa på detta och samtidigt ha blicken riktad framåt mot en ytterligare vidgad vuxenutbildning. Till detta vill jag gärna foga vad departementschefen säger i propositionen om att det är betydelsefullt att utbildningsoch arbetsmarknadsmyndigheterna skaffar sig kännedom om den utbildningsverksamhet som t.ex. organisationer, myndigheter och företag bedriver. Därigenom kan ett underlag erhållas för ett vidare planeringsarbete inom <:vuxenutbildningsområdet. Det betyder alltså att man skall ha ögonen fästa på detta och i den fortsatta planeringen skaffa sig kännedom om den utbildningsverksamhet som =<:bedrives exempelvis inom näringslivet. de inflytandet på utbildningstelevisionen säger utskottet bl.a. att vad som nu förestår är ett skede av försöksverksamhet och utvecklingsarbete. Under den tiden är det lämpligt att programproduktionen handhas av den centrala statliga instans, som föreslagits i propositionen och som för Övrigt redan är i verksamhet. Verksamheten innebär att man inköper en privat studio med material och där producerar skolprogram, varvid man även kan köpa privat producerade program. Den fråga om stipendier o. s. v. som tas upp i reservation 4 ligger under utredning hos skolöverstyrelsen. Utskottet menar att man då bör avvakta resultatet av utredningen och inte nu kräva någon snabbutredning på en eller annan punkt. Jag vill gärna, herr talman, uppehålla mig något vid brevskolestudierna, därför att det förefaller vara en av de punkter där man på borgerligt håll binder sig hårt. Jag kan där nämna att breyskolestipendier inrättades efter ett riksdagsbeslut 1945. Men det har också mer och mer diskuterats i olika sammanhang, om man inte borde inrätta ett statligt korrespondensinstitut.

Detta strider väl mot den princip som tillämpas när det gäller bidrag till privata skolor. Det är där fråga om bidrag som inte täcker hela kostnaden. Såvitt jag kan förstå är avsikten i detta fallet att hela kostnaden skulle bli täckt.

Detta anslag föreslås för nästa budgetår uppfört med 403 miljoner kronor, varav 266 vad avser studiehjälpen. Utskottet menar att någon justering av anslagsbeloppet inte skulle erfordras. Merkostnaden rör sig om cirka 8 miljoner kronor, vilket utgör mellan 3 och 4 procent av det belopp som står till förfogande. Herr talman! Med det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill endast säga ett par ord med anledning av Thorsten Larssons sifferuppgifter. Han talar här i Norrköping. Nu är detta inte ett tak för utbildningen där. Om jag inte missminner mig är antalet studerande där i dag uppe i omkring 1500. Enligt utredningen räknar man med att antalet studerande vid vuxenskolan kommer att stiga rätt väsentligt och om några år vara uppe i 2 700.

Vad jag vill ha sagt är att jag tror att jämförelsetalet inte är riktigt, och dessutom förmodar jag att de 8 000 elever vid korrespondensinstituten som redovisas i motionerna är anmälda elever. Sedan är det alltid en fråga om hur många som går fram till något betyg eller någon examen.

Herr talman! Jag kan i stort sett instämma med herr Nyman beträffande de allmänna riktlinjerna för vuxenutbildningens utbyggande men vill bara komplettera hans anförande med en del synpunkter på de delproblem som andra lagutskottet haft att behandla och som återfinns i dess utlåtande nr 45. Motiveringen till reservationen vid detta utlåtande är, som herr Thorsten Larsson redan har påpekat, att förslagen i proposition nr 85 innebär en för sämring för de studerande vid vuxenutbildningsanstalterna med lokal rekrytering. De av dessa, som har bedrivit heltidsstudier, har hittills erhållit studiestöd enligt studiehjälpsreglerna. Detta slopas i och med denna proposition. Därmed får eleverna vid dessa vuxenutbildningsanstalter — det blir ju mest korrespondensstudier, som herr Thorsten Larsson nämnde — sämre villkor. Ett godtagande av propositionen skulle således i det avseendet inte vara så lyckligt för dem. I reservationen hemställer vi att sådana konsekvenser undvikes och att de studerande vid dessa enskilda anstalter skall betraktas på samma sätt som andra heltidsstuderande som får studiehjälp. Den andra frågan jag vill beröra gäller resetillägget i studiehjälpsreglementet. Utskottet har här frångått propositionens förslag och biträder det förslag som centrala studiehjälpsnämnden framlagt. Det innebär att resetillägg skall utgå efter enbart färdväg och när denna är minst 6 kilometer. Utskottet har övergivit fågelvägsbegreppet, som bar haft stora orättvisor till följd. Det har sagts att de administrativa problem, som därigenom kunde uppkomma, skulle bli besvärliga, men utskottet anser att dessa inte bör överdrivas. I det uttalandet vill jag helt instämma. Det är mycket enklare och lyckligare för de studerande om det blir på det sätt som ”atskottet föreslår, nämligen att uteslutande färdväg skall vara utslagsgivande då det gäller resetillägg i studiehjälpsreglementet. På den punkten vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Den tredje punkten har kanske inte berörts så mycket här, men den har kommit att bli aktuell. Eftersom ordföranden i centrala studiehjälpsnämnden kommer att ta till orda efter mig, hemställer jag till honom om att dessa frågor löses. Det gäller elever som i förtid vill återbetala sitt studielån. Vi vet att det rör sig om ganska betydande kostnader — de har räntor att betala och en indexreglering som gör att lå nen stiger. Det medför att många studerande vill återbetala sina studielån, så snart de har möjlighet därtill. Nu har det visat sig att detta erbjudit mycket stora svårigheter. I synnerhet i Lund har studenterna klagat mycket. Jag hemställer att förenklingar må vidtagas i gällande författningar, så att det inte skall vara så krångligt att återbetala sitt studielån i förtid, om det skulle visa sig möjligt för någon.

Det beloppet kan inte vara större än att det bör kunna täckas av det ordinarie anslaget, som är ett förslagsanslag.
Herr talman! Jag skall begränsa mig till ett par avsnitt som varit föremål för andra lagutskottets behandling. För det första hälsar jag med tillfredsställelse att utskottet enhälligt har godtagit ändringen av 198 i studiehjälpsreglementet, som innebär att den gamla orättvisan med fågelvägsberäkning av färdvägen tas bort — vilket herr Edström nyss har berört — om riksdagen nu som jag hoppas bifaller utskottets hemställan. Under behandlingen framkom det att de olika intervallen för dessa bidrag kan behöva ändras med hänsyn till att man har genomfört eller kommer att genomföra taxeändringar på de olika transportmedlen. Jag förutsätter att departementet vid utformningen av kungörelsen tar hänsyn till dessa ändringar, så att man inte omedelbart skapar nya orättvisor på den grunden. Andra lagutskottet har inte kunnat enas om utformningen av det studiesociala stödet till dem som bedriver studier vid vuxenutbildningsanstalter med lokal rekrytering men som gör det på heltid. För närvarande utgår ett vuxenutbildningsbidrag i studiernas slutskede, men det föreslår man nu skall slopas. Propositionens förslag innebär att elever vid anstalter med riksrekrytering som bedriver studierna på heltid förutom studielån även skall kunna erhålla studiebidrag. Nu säger utskottsmajoriteten att detta bara kan drabba ett mindre antal studerande och att man därför någon gång i framtiden kan överväga de saker som påpekas i centerpartimotionen. Över huvud reagerar jag mot att man medger att det finns en orättvisa i förslaget men inte anser att vi behöver ta så hårt på det, eftersom det inte är så förfärligt många som drabbas av den. Om man är medveten om att det inte är rättvisa mellan olika kategorier, får det förhållandet att de som drabbas av orättvisan är få inte vara något skäl att inte undanröja den orättvisan. Jag tycker också att utskottets uttalande på denna punkt kan jämföras med departementschefens uttalande på sid.

Departementschefen förutsätter att undervisningen skall bedrivas som koncentrationsundervisning. Detta kan jämföras med vad departementschefen säger längre fram i propositionen, på sid. 99, där han hänvisar till en tidigare proposition och där han betonar »betydelsen av att det stu diesociala stödet inom de skilda systemen blev ur den enskildes synpunkt i stort sett likvärdigt». Det är inte precis min vana att citera ur propositioner och andra handlingar, men jag har velat göra det nu, inte minst mot bakgrund av den beskyllning som statsrådet — som inte är i kammaren nu — riktat mot oss inom oppositionen, att vi inte särskilt noga skulle läsa Kungl. Maj:ts propositioner.

Jag är överraskad över att socialdemokraterna har kunnat gå med på att sätta denna grupp i strykklass. Det får man väl ändå säga har skett nu, eftersom propositionens förslag innebär att nuvarande stöd skall tas bort.
Herr talman! Begreppet vuxenutbildning innehåller i all sin mångtydighet mycket som inte bara ger en känsla av utan också reellt är framåtskridande, framsteg och ökad personlig frihet. Vuxenutbildningsreformen har därför varit en av de utbildningspolitiska målsättningar som man gärna och ofta talat om, även om konkretiseringen av innehållet inte alltid varit så lätt att göra. Proposition nr 85 är därför ett välkommet tillskott i reformarbetet på utbildningssektorn. Grundskolereformen, gymnasiereformen och utbyggandet av den postgymnasiala utbildningen har samtliga riktat sig till ungdomen. Under en övergångstid kommer detta, som redan antytts, att medföra betydande skillnader i utbildningsnivå mellan generationerna. Skillnaderna i kunskaper kan naturligtvis inte mätas bara genom utbildningstidens längd. Den vuxne kan utjämna sin eftersläpning gentemot dagens ungdomar i fråga om grundutbildning genom samhällsaktiviteter av olika slag. Folkbildningsarbetet betyder oerhört mycket därvidlag. Därför ingår folkbildningen också som en betydande del i vuxenutbildningsproblematiken. I dag har emellertid den arbetsmarknadsinriktade utbildningen kommit att kvantitativt alltmer dominera i betydelse inom vuxenutbildningen därigenom att den vuxne tillförs kunskaper, som han inte tidigare haft tillfälle att förvärva, och att det därför blivit möjligt för honom att fungera i ett samhälle där arbetsmarknadsmässiga förändringar ständigt pågår. Denna form av vuxenutbildning gör det möjligt att öka framstegstakten i samhället och ge den enskilda människan utbyte i form av ökad anställningstrygghet genom ökade kunskaper. Propositionen är välkommen, sade jag, därigenom att den — förutom de områden jag nyss snuddade vid — också möjliggör en vidgad förgymnasial och gymnasial vuxenutbildning i samverkan med den etablerade ungdomsskolan. Jag tycker att organisationen är bra. Den möjliggör såvitt jag kan förstå ett underlättande av fortsatt expansion inom vuxenutbildningen på detta område och i och för sig också en stimulans för den kunskapsutjämning mellan generationerna som jag förut nämnde. Herr talman, efter dessa mera allmänt hållna synpunkter skall jag ta upp några speciella frågor som förekommer i andra lagutskottets utlåtande nr 45, som behandlar den studiesociala sidan av förslaget på vuxenutbildningens område men också innehåller förslag om betydande förbättringar av studiehjälpen för de yngre eleverna. re studerande utgår departementschefen från att vuxenutbildningen i fortsättningen liksom hittills i huvudsak kommer att bedrivas på deltid. Denna uppfattning har ju från flera håll här i dag också vitsordats av representanter för olika partier. Det finns dock även ett betydande antal studerande som redan nu bedriver heltidsstudier på gymnasial nivå inom den vanliga ungdomsskolans organisation, trots att de är äldre än 21 år då de börjar sin utbildning. För båda dessa grupper gäller, antingen de uppbär studiebidrag eller inte, att de kan få studielån. Hittills har beloppet varit maximerat till 5 000 kronor per läsår för äldre elev, d. v. s. sådan elev som fyllt 21 år när studierna påbörjats. De yngre eleverna har haft ett tak för studielånen på 3500 kronor. Jag kan nämna att för närvarande ligger det genomsnittliga lånebeloppet för låntagarna på cirka 3 300 kronor. Bedriver man däremot studier på postgymnasial utbildningslinje och uppbär studiemedel är studiestödet högre. Nu föreslås att de äldre eleverna, om de har försörjningsplikt mot minderårigt barn, skall jämställas med dem som studerar under liknande förhållanden och uppbär studiemedel. Det betyder att lånebeloppet för dessa i fortsättningen kommer att med nuvarande basbelopp uppgå till cirka 9 000 kronor per år om man har försörjningsplikt mot ett barn. Därmed har jämställdhet mellan de båda studiesociala systemen i detta avseende uppnåtts, ett förslag som jag har all anledning att från olika utgångspunkter hälsa med tillfredsställelse. Nu får den gymnasiala vuxenutbildningen en ändrad organisation och därmed ändrade läroplaner. Det har medfört att en förändring av studiestödet har föreslagits för elever vid vuxenutbildningsanstalt. Utskottet tillstyrker förslagen i vad de avser förändringar i studiehjälpen. Enklast kanske man kan uttrycka detta så, att det tidigare förekom ett intensivt slutskede i dessa studier fram till t.ex. realexamen eller studentexamen, medan detta slutskede nu ersättes av ett större antal preparandkurser vid respektive skolor. Vuxenutbildningsbidraget, som nu föreslås avskaffat, utgick just under detta slutskede. Det var det enda studiestöd som då beviljades t.ex. till elever som gick i kvällsgymnasiet. Det utgick med 1000 respektive 2 000 kronor beroende på om man siktade mot realexamen eller studentexamen. Nu är, som jag nämnde, slutskedet i studierna inte markerat på samma sätt som tidigare, och dessutom har ju departementschefen avvisat tanken på en parallelläsning. Därför föreslås i stället att elever vid våra riksrekryterande gymnasier i Norrköping och Härnösand skall erhålla reseersättning för de kostnader som de har för resor till och från skolorna i samband med de olika preparandkurser som de nu måste bevista och vilkas antal är större än tidigare. Då eleverna vistas vid skolorna kommer studiehjälp i form av bidrag jämte tillägg att utgå, även om kurstiden understiger åtta veckor, vilket ju är den minimigräns i Övriga fall som gäller för heltidsstudier. De föreslagna åtgärderna ger, enligt vad jag kan förstå, hel täckning för det bortfall som skapas genom slopandet av vuxenutbildningsbidraget och sannolikt också en förbättring för flertalet studerande. Den lokala vuxenutbildningen kommer i huvudsak att bedrivas såsom deltidsstudier av personer, som sålunda behåller sin anställning under den tid studierna pågår. För de merkostnader som uppstår har de möjlighet att erhålla studielån på sätt som jag nyss har nämnt. På ett antal platser i landet kommer nu att upprättas särskilda 1okala vuxenutbildningsanstalter, och förmodligen räcker inte underlaget till för dem mer än på ett fåtal större städer och orter i landet. Den reservation som finns vid utskottets utlåtande talar i för mig i varje fall dunkla ordalag om att den som kommer att bedriva heltidsstudier vid någon av dessa 1okala vuxenutbildninganstalter får försämrade villkor och bör ha studiehjälp i form av bidrag och tillägg. Herr Edström ansåg att det här gällde studerande som i huvudsak studerade vid korrespondensinstitut. Det kan inte vara rätt, ty det måste enligt vad som framgår av andra lagutskottets utlåtande, reservationen och även motionen gälla de heltidsstuderande vid lokala vuxenutbildningsanstalter. Utskottet säger att för närvarande kan deltidskurser inte kombineras. Om en studerande skulle ägna praktiskt taget hela sin tid åt studier i olika deltidskurser, så kan han inte erhålla studiebidrag jämte tillägg. Jag vill vitsorda att den tolkningen av reglementet är riktig. Emellertid är kombination av dessa kurser ytterligt sällsynt. Man kan naturligtvis tänka sig att en person bedriver kvällsstudier vid ett vuxengymnasium och dessutom på dagtid går igenom en eller flera ämneskurser i t.ex. en yrkesskola. Denne kan, då han i dagsläget skulle vara inskriven vid flera läroanstalter, inte erhålla studiehjälp. Detta är riktigt, men jag kan också vitsorda att den typen av elever praktiskt taget knappast förekommer alls. I den nya vuxenutbildningsorganisationen däremot kommer ju målsättningen att vara att eleven har ett klart angivet studiemål för att han skall få studera. Det kan t.ex. vara utformat som önskemål om studier i flera ämnen. Skulle det vara möjligt att bedriva heltidsstudier vid lokal vuxenutbildningsanstalt, d. v. s. studier som fortgår över åtta veckor och omfattar en lärarledd undervisning på lägst 25 veckotimmar, finns i varje fall inget författningshinder för studiehjälp i form av bidrag och tillägg. Jag vågar påstå att letar man upp elever av det slaget så skall i stället studiehjälp i den här formen utgå. Reservationen slår därför in öppna dörrar. Det tillåts mig kanske, herr talman, även om jag tagit upp frågor som behandlats av andra lagutskottet, att också säga några ord om den reservation, nr 4, till statsutskottets utlåtande nr 117 som handlar om korrespondensstuderandes villkor. Jag vill påstå att även den reservationen slår in öppna dörrar. Herrar Thorsten Larsson och Nyman har mycket energiskt och mycket skickligt förfäktat att elever som fortsätter att studera vid Hermods kommer i ett sämre läge än elever som kommer att bedriva korrespondensstudier vid Norrköpingsgymnasiet. Herr Thorsten Larsson angav antalet sådana elever till 3 000. Han sade att däri ingår även en del yngre, och det är väl riktigt. Jag är medveten om att en förändring av utbildningsmålet sker även på det här området. Nu utgår brevskolestipendier till dem som vid korrespondensinstituten bedriver studier riktade mot realoch studentexamen. Fullt naturligt har antalet sådana studerande varit begränsat. Förra budgetåret utdelades 372 dylika stipendier, och det har beräknats att antalet brevskolestipendiater under det kommande budgetåret skulle komma att uppgå till högst 500.

Så yrkar de att kostnaderna skall ersättas med Ang. vuxenutbildningen en halv miljon kronor. Nej, det är inte något större administrativt problem, herr Thorsten Larsson och herr Nyman. Redan nu erhåller nämligen de elever studiehjälp, som bedriver studier vid Hermods och genomgår de preparandkurser som skolan anordnar. Jag har inte uppgifter för innevarande läsår utan för det föregående. Skolan anordnade under höstterminen 1965 en och vårterminen 1966 två preparandkurser om vardera åtta veckors längd, vartill man i vissa fall har lagt laborationskurser. Dessa studerande hade studiehjälp i form av bidrag och tillägg. Kanhända skulle det vara anledning att inte bara uppmana regeringspartiets företrädare att noggrant studera reservationen utan också att litet närmare tänka igenom bakgrunden till det man yttrar sig om. Under det nämnda läsåret utgick studiehjälp med sammanlagt cirka 72 000 kronor. Jag kan tillägga att dessa elever i fortsättningen självfallet kommer att erhålla studiehjälp, om förutsättningarna för heltidsundervisning alltjämt föreligger. Innan jag går över till de yngre elevernas studiestöd vill jag gärna säga några ord i anledning av ett yttrande av herr Wallmark. Han tog upp frågan om samordningen mellan de studiesociala stödåtgärderna då det gäller dels dem som genomgår utbildning i arbetsmarknadsverkets regi och dels dem som studerar efter mera traditionella regler. Herr Wallmark nämnde som exempel en studentska med försörjningsplikt mot ett eget barn — det hade ansetts att hon inte skulle ha studiemedel utan att hon och hennes medsystrar borde uppbära omskolningseller utbildningsbidrag från arbetsmarknadsverket. Ja, jag är helt överens med herr Wallmark om att gränslinjerna måste vara klara mellan de olika, låt oss kalla det, studiesociala systemen inom vuxenutbildningen.

Det finns ingenting som talar för att en studentska eller någon annan kvinna som studerar vid postgymnasial utbildningsanstalt skall få sämre förutsättningar att återbetala studiemedel därest hon har ett eget barn under studietiden. I studiemedelssystemet finns ju också en återbetalningsspärr, som ger trygghet åt den som till äventyrs skulle komma i ekonomiskt trångmål. Herr Edström ställde en direkt fråga till mig, och jag fattade honom så att det gällde personer som uppburit studiemedel och ville återbetala dem i förtid; han önskade att man skulle underlätta detta. Riksdagen kommer under höstsessionen att få ta ställning till en förordning om <studiemedelsavgifter, där detaljerna i detta återbetalningssystem skall närmare regleras. De nu gällande bestämmelserna kan måhända vara krångliga, men det beror väl i så fall på att det har varit ett provisorium. Första ordinarie återbetalning av studiemedel sker ju inte förrän under kommande år. Låt mig i detta sammanhang också framföra ett litet önskemål. Det gäller avvecklingen av brevskolestipendierna. Denna avveckling bör enligt mitt förmenande kunna ske genom lämpliga övergångsbestämmelser, eftersom korrespondensstudier siktande mot t.ex. studentexamen ju ofta drar ut över fem å sex år, medan stipendierna regelmässigt utbetalas först i avslutningskedet. Det finns därför självfallet alltjämt en mängd ungdomar för vilka detta system gäller. De bör antingen få fri materiel eller under en avvecklingstid ha rätt till de nuvarande brevskolestipendierna. Jag skall också säga några ord om förbättringarna för de yngre eleverna i fråga om studiehjälpen. Främst gäller det resetilläggen beträffande vilka de partementschefen anmält att han är beredd att föreslå en höjning med 30 procent genomgående. Centrala studiehjälpsnämnden kunde vid sin petitaframställning i fjol konstatera att ökningen under två år av biljettkostnaderna i genomsnitt uppgår till 17 procent, och även om ytterligare en höjning har skett sedan dess täcker den angivna höjningen mer än väl kostnadsstegringen. Dessutom är det, som herr Fälldin också antydde, nödvändigt med en justering av avståndsklassernas gränser för att systemet skall fungera på ett tillfredsställande sätt. SJ har ändrat bestämmelserna när det gäller månadsbiljetter, och det har fått vissa återverkningar, men det är en teknisk fråga som jag nu inte behöver gå in på. Andra lagutskottet begärde år 1965 en översyn av resetilläggen — det gällde då den s.k. fågelvägsregeln — och nu föreslår utskottet att det förslag som utarbetades inom centrala studiehjälpsnämnden år 1965 skall bifallas. Det innebär i korthet att man övergår till att bestämma resetillägget efter den verkliga färdvägen. På den punkten har departementschefen utan någon närmare motivering avvisat förslaget. Det har väl kommit fram både under departementschefens anförande och i andra yttranden här i dag att motivet har varit kostnadsskälet. Kostnaden skulle uppgå till cirka 8 miljoner kronor. Jag har egentligen ingen som helst anledning att ytterligare argumentera i detta ärende då jag personligen är till freds med den enighet som har uppnåtts i detta sammanhang. Jag betraktar nämligen den här förändringen som en betydande förbättring för eleverna som väl har haft anledning att undra över resetilläggets konstruktion. Herr Thorsten Larsson kan väl ha rätt när han säger att det är en smått sensationell behandling som frågan om fågelvägen har fått sedan år 1964. Jag fattade det så att han ansåg att riksdagen skulle ha haft initiativet hela tiden; det är bara synd att några peng ar inte har beviljats för detta ändamål. Tillåt mig, ärade kammarledamöter, erinra om att man inte kan genomföra reformer utan att anslag beviljas. Det kostar 8 miljoner kronor, och herr Mårtensson anförde från = statsutskottets sida nyss att beloppet utgör 3 å 4 procent av de medel som ställts till studiehjälpsnämndens förfogande för studiebidrag. Ja, visst är det så, men nu utfärdas ju anvisningar och i år direktiv till de centrala myndigheterna att uppgöra sina anslagsäskanden så att de inte inrymmer några särskilda belopp som man kan ta fram så här vid sidan om. Jag förmodar att kammaren ändå kan tro mig på mitt ord när jag säger att jag inte haft någon anledning att skriva under en petitaframställning som upptagit icke motiverade belopp. Jag fattar därför detta märkliga ställningstagande från statsutskottets sida så att ett bifall till andra lagutskottets förslag också innebär att riksdagen är beredd att medge ett överskridande av det belopp det kan bli fråga om. Det har ju beräknats till 7 å 8 miljoner kronor. I så fall kommer ju ärendet så småningom tillbaka till kammaren.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av herr Larssons svar på min fråga om de studiesociala förmånerna för studentskor med försörjningsskyldighet, vilka alltså nu överförts från studiemedelssystemet och i stället får bidrag från arbetsmarknadsstyrelsen. Herr Larsson framhåller nu att det träffats en överenskommelse mellan utbildningsoch arbetsmarknadsmyndigheterna, tydligen om att enbart studiemedel skall utgå. Jag hälsar detta med mycket stor tillfredsställelse. Jag tog upp frågan såsom ett exempel. Enligt vad jag är informerad om rör det sig om ganska många hundra personer, som i varje fall hittills fått stöd enligt det system som jag talar om. Jag kände till att man övervägde en omläggning, men det förslag jag hade hört ryktas om avsåg att man skulle övergå till att dels bevilja dem studiemedel, dels om arbetsmarknadsverket ansåg sig vilja ge ett tillskott låta ett sådant utgå. Jag tolkar herr Larssons inlägg nyss så, att dessa studerande uteslutande skall få studiemedel, och det tycker jag är ett helt riktigt sätt att gå till väga. Skulle det visa sig att studiemedlen är otillräckliga eller att detta system kanske är alltför stelbent, är det systemet som skall ändras. Vederbörande skall inte behöva vända sig till flera olika instanser. Jag anförde alltså dessa studentskor enbart såsom ett exempel. Det finns åtskilliga hundra personer även på det rent gymnasiala stadiet, som avlönas och betalas av arbetsmarknadsverket under sina heltidsstudier, också sådana som alltså borde falla under studiehjälpsförordningen såsom alla andra gymnasiala studerande. Jag har den förhoppningen att man när man nu har lyckats finna en lösning på de postgymnasiala studiernas finansiering skall kunna gå samma väg också när det gäller dessa kategorier. Allmänt sett får vi ju vänta till nästkommande år innan det kommer en samlad studiesocial reform, men jag tackar ändå herr Larsson för svaret.

Herr talman! Inte heller jag vill bestrida herr Larssons goda vilja när det gäller att tolka de studiesociala bestämmelserna. Men när han beskyller oss som står för reservationen till andra lagutskottets utlåtande för att ha formulerat vår mening dunkelt, vill jag ändå säga att man inte fick någon större klarhet genom det resonemang som herr Larsson förde kring den reservationen. Herr Larsson får väl bestämma sig.

När nu herr Larsson från talarstolen skall kommentera reservationen = till samma utlåtande säger han, om jag inte fattade honom fel, att om man kan söka upp den elev som har denna kurskombination är han berättigad till detta studiesociala stöd. Ettdera måste i rimlighetens namn gälla. Eftersom det vid utskottsbehandlingen kom fram sådana synpunkter som är återgivna i utskottsmajoritetens uttalande, har vi funnit skäl för att reservera oss i syfte att ge rättvisa åt dem som väljer denna metod för sina studier.
Herr talman! Jag kanske borde tacka för meddebattörers välvilliga inställning till min goda vilja. Men det hade varit mycket angenämare om någon av dem hade förklarat för mig hur man mera generellt skall kunna bedriva heltidsstudier vid de kommande lokala vuxenutbildningsanstalterna. Jag föreställer mig att det är möjligt att sådana studier kommer att kunna bedrivas i de större orterna. Lokal vuxenutbildningsanstalt kan nu, om jag läst propositionen rätt, inrättas först när man uppnår ett poängantal av 16 i en kommun, d. v. s. man har mer än 8 000 påbörjade lektioner per läsår. Utskottet har sagt i utlåtandet och jag har sagt från denna talarstol att om heltidsstudier bedrives skall undervisningen stå till förfogande inte bara på kvällstid utan på olika tider av dagen. Jag kan tänka mig att man kan lägga upp ett studieprogram vid den lokala vuxenutbildningsanstalten i Stockholm som t.ex. gör det möjligt att bedriva heltidsstudier. Med den målsättning som uppställts i vuxenutbildningen innebär detta alltså inget problem för närvarande. Vid handläggandet av den mera slutliga utformningen av vuxenutbildningens studiestöd kan ju ytterligare synpunkter ha kommit in i bilden. Då har jag väl all anledning att påstå att man bör beakta dessa och att de bör kom ma in i detta sammanhang.

Herr Thorsten Larsson gled förbi det som han hade argumenterat med så hårt förut nämligen att eleverna vid Hermods inte fick studiebidrag vid preparandkurserna. Det är ju där man skiljer sig i uppfattningarna. Beträffande bidrag från staten för att klara kursmaterialet som är fritt och betalas av statsmedel för dem som studerar i Norrköping, det vill reservanterna i statsutskottets utlåtande inte införa utan utredning. Beträffande den tredje punkten som gäller tentamensavgifterna är det bara fråga om den takt som skolöverstyrelsens utredning skall arbeta i. Men dessa korrespondensstuderande erhåller studiehjälp under preparandkurserna. Detta var bara en liten upplysning. Jag trodde att den skulle ha förändrat ställningstagandet. Slutligen, herr talman, har jag ingen anledning att närmare gå in på herr Wallmarks yttrande. Jag tror att vi är helt överens om hur den av arbetsmarknadsstyrelsen bedrivna utbildningen bör finansieras studiesocialt. Det finns många andra aspekter på bidrag via arbetsmarknadsstyrelsens anslag, och en överlappning så att man erhåller dels omskolningsbidrag och dels möjlighet till studielån eller som det angavs i exemplet från den postgymnasiala sidan, i stället för studiemedel utbildningsbidrag. Den överlappningen tror jag att vi skall försöka komma ifrån, ty den är olycklig för den fortsatta utvecklingen. Jag tror också att myndigheterna i stort sett är överens på den punkten.

Herr talman! Departementschefen har väl inte sagt att den som bedriver heltidsstudier inom vuxenutbildningen inte skall få studiehjälp. Vi diskuterar om studiehjälp skall utgå eller inte. Vi diskuterar två helt skilda förutsättningar, nämligen elever som bedriver heltidsstudier genom att studera vid två eller flera olika utbildningsanstalter i dag och elever som i framtiden kommer att bedriva heltidsstudier inom den lokala vuxenutbildningen. Jag har sagt att den lokala vuxenutbildningens organisa tion såvitt jag förstår möjliggör heltidsstudier — och det har väl också departementschefen antytt — i begränsad omfattning, nämligen på de orter som har de stora utbildningsresurserna. Bedriver man heltidsstudier under åtta veckor och lärarledd utbildning, för närvarande enligt praxis minst omkring 25 timmar per vecka, då utgår studiebidrag.

Jag tänkte nästan säga, herr talman, förlåt en yngling att han tar till orda vid denna tid av debatten, men jag kom att tänka på att jag trots allt är ganska gammal, i varje fall som ledamot av denna kammare, Under hela den tid jag har varit med här i riksdagen har vi diskuterat folkhögskolefrågor. Jag tycker nog att folkhögskolans roll i vuxenutbildningen inte på ett tillbörligt sätt har tillgodosetts vare sig genom propositionen, utskottsutlåtandet eller här i kammardebatten. Jag vill därför göra några kommentarer i anslutning till det yrkande i centerpartimotionen som herr Thorsten Larsson tidigare har berört. I motionen hemställer vi att folkhögskolan skulle få rätt att anordna ämneskurser enligt läroplanen för grundskolan, fackskolan och gymnasiet och därifrån också ge betyg. Frågan om betyg eller inte betyg i folkhögskolorna har tillhört de stora debattämnena i denna kammare, och jag har ingen anledning att ta upp den debatten nu. Jag skall endast kommentera frågan något ur den synpunkten att det hade varit fördelaktigt att ge vuxenundervisningen vid folkhögskolorna en helt annan dimension än vad som nu tydligen kan bli fallet. Gör man det tankeexperimentet att 10 procent av undervisningen vid folkhögskolorna skulle kunna utgöras av reell vuxenundervisning på heltid får man ett antal av cirka 10 000 elever, vilket i jämförelse med t.ex. Norrköpingsskolans redovisade elevantal säger någonting om de möjligheter som folkhögskolan verkligen har. Jag delar departementschefens och utskottsmajoritetens uppfattning «att folkhögskolans huvudsakliga inriktning alltjämt skall vara att lämna bildning och behålla sina fria former. Men om en liten del av undervisningsverksamheten i folkhögskolan finge användas för vuxenundervisning på det sätt som jag här har antytt, skulle det på intet sätt förstöra huvudintrycket av en fri och frivillig skola, där man har utrymme för så många andra inriktningar. Jag har många gånger hävdat att det ena goda inte behöver förskjuta det andra — man kan här tänka sig ett både — och. Det kan emellertid nu konstateras att man i utskottet inte ens orkat med en reservation i detta sammanhang. Jag har, herr talman, i det läget inte anledning att ställa något yrkande. Efter dessa långa år av diskussion omkring folkhögskolans framtid — ibland med oro för densamma och andra gånger med tillförsikt för den — vill jag nu bara säga att visst är vi på folkhögskolehåll mycket tillfreds med framför allt fjolårets beslut om förbättrade statsbidrag och de andra välvilliga beslut som i olika sammanhang har fattats. Men vi hoppas också mycket på skolmyndigheternas inställning bl.a. då det gäller att vid fortsatta studier eller vid anställning ute i yrkeslivet i kompetensavseende få jämföra de omdömen som nu delas ut av folkhögskolan med de betyg som ges i andra skolformer. Jag vore tacksam om man samtidigt något kunde modifiera övertron på de betyg som andra skolformer ger jämfört med de omdömen som ges i folkhögskolan. Vi har väl alla erfarenhet av hur betyg ibland kommer till. Det är därför all anledning att visa moderation från både det ena och det andra hållet. Jag säger detta som ett uttryck för en förhoppning att de vuxna elever som genomgått folkhögskolan, trots att de inte kan få direkta betyg, i sin fortsatta utbildning eller yrkesverksamhet skall ha samma stöd av de resultat de uppnått i folkhögskolan som de skulle ha fått om de hade gått i andra skolformer. Herr talman! Med det anförda önskar jag understryka den tacksamhet som vi på folkhögskolehåll känner över vad som hänt och uttrycka en förhoppning att folkhögskolan vid en kommande ytterligare utbyggnad av vuxenutbildningen skall ges ett väsentligt ökat utrymme.

Herr talman! Den något högstämda inledningen till ecklesiastikministerns anförande har gjort att jag känner ett behov av att besvära kammaren med en reaktion. Ecklesiastikministern beskrev hur det gamla klassamhället, som han sade, slagits sönder genom de utbildningsreformer som genomförts under de senaste årtiondena. Han talade på ett sätt som gjorde att man skulle kunna tro att en förgången tids bristfälliga skolsituation skulle bestå i någon sorts vilja eller önskan hos dem som han kallade för de priviligierade att förhindra en breddning av utbildningsmöjligheterna. Det är att förenkla en komplicerad situation på ett nästan otillåtet sätt. Jag tror att den kritiska inställningen till det förgångna kanske skulle kunna mildras något, om ecklesiastikministern ville lägga ungefär samma aspekter på den tiden som han nu vill lägga på vår egen tid och på sin egen situation, då han presenterat en proposition, om vilken han själv säger att den inte är fullständig. Vi är, säger han, inte mäktiga en längre gående samhällsekonomisk insats än som beskrivs av de gränser som propositionen anvisar. Det är ett ekonomiskt resonemang som har gällt i alla tider, i det gamla ståndsoch klassamhället lika väl som i våra dagar. I detta sammanhang skulle jag vilja beröra en enda detalj, som herr Thor sten Larsson visserligen redan ingående har behandlat men som är förtjänt att ytterligare understrykas. Det gäller bristen på jämställdhet i ekonomiskt avseende mellan <brevskoleeleverna vid vuxenskolan i Norrköping och andra korrespondensstuderande. I utskottsutlåtandet tröstar man sig med att det råder samma brist på jämställdhet mellan elever i det allmänna skolväsendet och elever i privatskolor. För att det är dåligt ställt på ett utbildningsområde, skall vi alltså acceptera orättvisan på ett annat område också. Nu har herr Thorsten Larsson redan visat hur detta utskottsargument haltar på det ena benet. Det är ett bräckligt utskottsutlåtande, ty det haltar faktiskt också på det andra benet. Det går helt enkelt inte att göra en sådan jämförelse som man här gjort med det allmänna skolväsendet, som i princip förutsätts tillhandahålla utbildning i den utsträckning som efterfrågas. Det kommer inte att bli förhållandet med skolan i Norrköping. Den kommer aldrig att kunna tillgodose efterfrågan. Många, kanske flertalet elever kommer fortfarande att vara hänvisade till korrespondensstudier, kanske först och främst vid Hermods, vars pionjärinsats på detta område jag faktiskt tycker är värd att nämna en dag som denna då man skall besluta om samhällets engagemang på vuxenutbildningens område. Hermodsstudierna kommer helt säkert inte att vara till men för slutresultatet — men elevernas ekonomiska situation är en annan, Kanske kommer just detta förhållande att ställa någon av dem utanför den eftertraktade utbildningen. Det är anledning att än en gång slå fast att det är regeringspartiet självt som inte vill vara med om att undanröja denna orättvisa, denna rest av klasssamhället, för att använda ecklesiastikministerns terminologi. att enligt hans uppfattning flertalet röstat för ja-propositionen.

Herr talman! I det förslag som nu har framlagts om luftfartsverkets verksamhet och organisation råder enighet på flertalet punkter. Endast i tre fall har utskottets ledamöter inte kunnat ena sig om ett gemensamt förslag, och reservationer har därför avgivits. Det första fallet gäller ramptjänsten, d. v. s. den verksamhet som i stort sett sker när flygplanen befinner sig på marken. Det andra fallet är under vägskostnaderna och det tredje med hur stor del kommunerna skall bidraga vid byggandet av flygfält. Det finns all anledning att försöka få den s.k. ramptjänsten utförd så snabbt som möjligt, så billigt som möjligt, med omsorg och även med en viss reciprocitet gentemot andra länder. Ramptjänsten ombesörjes nu till större delen av flygbolagen och endast delvis av luftfartsverket. Enligt förslaget skall luftfartsverket helt ta hand om ramptjänsten, vilket vi reservanter anser kan medföra olägenheter. Om flygbolagen själva har hand om ramptjänsten, ligger det självfallet i deras eget intresse att ombesörja den snabbt och billigt, eftersom ramptjänsten blir en del av deras verksamhet. Utan att säga att inte luftfartsverket skulle kunna göra detsamma, vill jag dock påstå, att det för verkets del inte kan bli ett så näraliggande intresse. Vid förseningar och dylikt kan flygbolagen sätta in en avsevärt ökad personal för att klara av planet så att det kan komma i väg snabbare än vad luftfartsverket kan göra med enbart flygplatsens personal. Vi tror inte att den monopolställning som på detta sätt uppkommer är gynnsam. Vi har inte velat föreslå att några större förändringar på detta område skall ske i förhållande till propositionen, men vi har dock i reservationen velat framhålla, att ramptjänsten i första hand bör överlåtas till svenska flygföretag. Beträffande reciprociteten vill jag framhålla, att SAS t.ex. har överenskommelser med andra länders flygbolag. SAS ombesörjer deras tjänst här och i gengäld får SAS sin ramptjänst i andra länder utförd. Detta samarbete baseras på avtal mellan flygbolagen. Det kommer att bli svårigheter i fortsättningen. Jag vet inte hur arbetet skall organiseras, om luftfartsverket skall försöka träffa överenskommelser med de utländska flygbolagen. Praktiskt förefaller problemet bli mycket svårbemästrat, och det nya systemet blir betydligt krångligare än den nuvarande ordningen, då SAS direkt med andra bolag kan komma överens om hur ramptjänsten skall utföras. Principiellt kan man också anse att det inte kan vara tilltalande för flygbolagen att en annan institutions personal skall ombesörja saker som berör själva planen, d.v.s. lastning och sådant. Det tycker man är en uppgift som flygbolagen själva skall ombesörja. Det finns alltså åtskilliga olägenheter som enligt vår mening åtminstone i någon mån skulle kunna elimineras om i varje fall de svenska flygbolagen fick överta ramptjänsten från luftfartsstyrelsen. Det andra avsnitt där vi inte kan dela utskottsmajoritetens uppfattning gäller de s.k. undervägskostnaderna. Luftfartsutredningen har framhållit att flertalet länder med luftfart av större omfattning f.n. underlåter att genom särskilda avgifter täcka undervägskostnaderna. Vi tror för vår del att det inte är lämpligt att aktualisera denna fråga från svensk sida. Med hänsyn till vårt geografiska läge och trafikstrukturen skulle ett genomförande av tanken innebära att de svenska flygföretagen överallt får stora nackdelar av det. De svenska flygföretagen flyger mycket över andra länder, jämförelsevis litet över svenskt område. Skall man då debitera undervägskostnaderna i andra länder kommer Sverige icke att tjäna någonting på detta. Vi har också anmält avvikande mening i det hänseendet, att detta inte bör aktualiseras före den 1 juli 1972. Därmed har vi inte sagt att det inte i en framtid kan bli så att flygbolagen helt och fullt kommer att få betala undervägskostnaderna; men Sverige har ingen anledning att påskynda en sådan utveckling. Slutligen, herr talman, vill jag säga några ord om reservationen beträffande kommunala bidrag till anläggande av flygplatser. Det kan naturligtvis diskuteras hur mycket en kommun skall bidraga med till anläggandet av flygplats. Här spelar två faktorer in. Den ena är att kommunen obestridligen har stor nytta av en flygplats — det framgår av den heta önskan som många städer och andra orter har att få en flygplats; gång på gång aktualiseras frågan om anläggning av nya flygfält, och då förstår man att det är en stor förmån att ha flygfält. Det talar för att kommunerna på något sätt bör bidraga. Den andra faktorn är vad som redan har förekommit — vi vet att städer och kommuner bidragit med avsevärda belopp till de flygfält som är byggda. Detta har varit vägledande för propositionens förslag om kommunalt bidrag med 37,9 procent. Jag vet att kommuner i en del fall har lämnat bidrag med 50 procent och t.o.m. något mer, eftersom man utöver de 50 procenten har ställt fri mark till förfogande.

Med vad jag anfört på dessa olika punkter ber jag att få yrka bifall till reservationerna a och b 1, som gäller ramptjänsten och undervägskostnaderna. Beträffande kommunala bidrag till anläggande av flygplatser ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det kanske tillhör god rationalisering här i kammaren att herr Torsten Bengtson bemötte det anförande som jag nu skall hålla redan innan det har hållits; vinner man tid så är det bra. Reservation 1 vid punkten III som behandlar frågan om kommunernas bidrag för anläggande av primärflygplatser har kommenterats av kommunförbunden. De har i sina yttranden över utredningsförslaget framhållit att ansvaret för att landet har tillgång till väl utvecklade nät av primärflygplatser lämpade för regelbunden trafik är en rent statlig angelägenhet, i likhet med vad som gäller beträffande de allmänna vägarna och järnvägsnätet. Man tillägger att många skäl talar för att en så klar ansvarsfördelning som möjligt upprätthålls mellan å ena sidan statliga och å andra sidan kommunala uppgifter. Att kommunerna till 100 procent skall svara för markkostnaderna är enligt reservanterna och motionärerna inte heller alldeles självklart. Det kan ofta röra sig om mycket dyrbar mark, och intilliggande områden som är belägna inom den s.k. bullermattan kan inte utnyttjas i den utsträckning som annars skulle vara fallet. Mot bakgrunden av att det ofta finns kommunala intressen att få en flygplats anser emellertid reservanterna att ett bidrag i denna form kan vara motiverat. Reservanterna föreslår alltså, i likhet med motionärerna, att kommuns bidrag vid anläggande av primärflygplats enbart skall avse markkostnaderna. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 1 vid punkten III av herr Edström m.fl.